Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i skatteutskottets betänkande SkU20 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton . Jag är glad att alla partier, oavsett färg, är överens i denna viktiga fråga, eller snarare i en del av en mycket viktig fråga. Propositionen och betänkandet handlar om ordning och reda på skatteområdet. Alla i Sverige, medborgare och företagare, borde rikta ett varmt tack till den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, som drivit fram denna utveckling. OECD grep tag i det skattefuskrally som pågått alltför länge på internationell nivå under beskydd av nyliberala ekonomer, politiker och debattörer. Vi har haft hela stater och så kallade jurisdiktioner - alltså inte fullvärdiga stater utan territorier med varierande grad av självbestämmande - som helt har byggts upp kring skattefusk och som har benämnts skatteparadis. Caymanöarna, Kanalöarna och Bahamas är exempel på paradisöar där man gömt och omvandlat pengar åt vår tids pirater och banditer. Det rör sig om allt från sparkade diktatorer, terrorister och olika globala brottssyndikat, som italiensk och rysk maffia, till vanliga svenska skattefuskare och skatteplanerande svenska företag. En armé av skattejurister och skattekonsulter har götts och frodats av fiffleriet. Djupt korrumperade banker och bankdirektörer har tillhandahållit brottsverktygen och stått där med skammen i samband med Luxleaks, Panamaleaks etcetera. Fru talman! Skattefusket är slasken och sörjan i en oreglerad marknadsekonomi, och om det tillåts växa blir det ett hot även mot sund, normal konkurrens och mot hederliga företag och företagande. Skattefusket skapar en sjuk finansvärld där girighet blir drivkraft, mål och medel. Välfärdssystem, bostadsmarknader och pensionssystem slås i småbitar. Utvecklingsländernas möjligheter att erbjuda ett bättre liv för sina medborgare krossas. Vi socialdemokrater välkomnar och omfamnar därför OECD:s BEPS-projekt, projektet mot skattebaserodering och vinstomvandling. Girighet och rovlystnad ska nu sättas på plats. Alla andra partier bör också välkomna BEPS, för Sveriges och medborgarnas skull. Vår ekonomi och våra företag mår inte bra av att leva i en värld av mutor, korruption och skattefusk, där kriminella och diktatorer i samarbete med finansfurstarna får göra vad de vill. Fru talman! Vid Ekofinrådets möte i december 2014 antogs rådets direktiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, kallat DAC 2. Direktivet om administrativt samarbete innebär att OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton tas in i EU-rätten. Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, förkortat MCAA, innebär att OECD:s standard för sådant informationsutbyte ska genomföras och tillämpas i Sverige. Avtalet hade den 2 november 2016 undertecknats av 87 länder och jurisdiktioner. Vissa av dessa, bland andra Sverige och nästan alla EU:s övriga medlemsstater, åtog sig att ha genomfört avtalet till den 1 januari 2016 och att påbörja utbytet under 2017. Fru talman! Diskussioner har även ägt rum mellan företag och myndigheter i Sverige samt mellan myndigheter i Sverige och myndigheter i andra länder, inte minst mellan de nordiska länderna. Allt detta har resulterat i att man har kunnat identifiera vissa områden där det finns behov av justeringar i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Det här ärendet handlar alltså bland annat om dessa justeringar, vars mer exakta innebörd åhörarna får läsa om i betänkandet. För tids vinnande går jag inte igenom dem. Fru talman! Ännu ett steg för mer ordning och reda inom beskattningen internationellt har tagits. Det känns bra att den rödgröna regeringen har fått förmånen att leda denna process i Sverige. Rättvisa skatter utan fusk är en del av den svenska modellen. Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton